Herr talman! I samband med ändringen av miljöskyddslagen 1981 utvidgades besvärsrätten något. Bl.a. utvidgades besvärsrätten till att omfatta kommuner och vissa lokala arbetstagarorganisationer, oavsett om dessa berörs såsom sakägare eller inte. Ett förslag vid det tillfället från folkpartihåll om att utvidga besvärsrätten även till miljöorganisationer avstyrktes av jordbruksutskottet och avslogs av kammaren. Från folkpartiets sida anser vi att detta beslut borde omprövas. I reservation 1 till betänkande 1982/83:17 från jordbruksutskottet föreslås att regeringen, efter vederbörligt utredningsförfarande, framlägger förslag rörande omfattningen av den krets organisationer som vore besvärsberättigade. Vi anser det i vart fall angeläget att regeringen prövar möjligheterna att införa besvärsrätt för exempelvis miljöorganisationer.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

Herr talman! I detta betänkande från jordbruksutskottet behandlas en motion som berör besvärsrätt i miljöskyddsärenden och som jag funnit anledning att stödja. Det råder inga delade meningar i utskottet om att ideella föreningar och andra organisationer på miljöskyddets och naturvårdens områden utför ett betydelsefullt arbete. Detsamma gäller vikten av att ta till vara dessa organisationers erfarenheter i miljövårdsarbetet. Vad som föranlett denna reservation är frågan om besvärsrätt eller inte för dessa organisationer. Enligt den praxis som tillämpas av regeringen tillåts en ideell organisation att som ombud föra talan för sakägare. Här borde man rimligen ta steget fullt ut och även tillerkänna en sådan organisation besvärsrätt. Utskottsmajoriteten anser det inte lämpligt att tillerkänna vissa utvalda organisationer sådan rätt. Det senare är nog inte ett så stort problem, enligt min mening. Vi har två stora miljöorganisationer i vårt land: Svenska naturskyddsföreningen och Miljöförbundet. Om man skall tillerkänna några ideella organisationer besvärsrätt, så är det väl närmast dessa två som är aktuella. Jag vet att det inom dessa två organisationer finns många människor med mycket stora kunskaper om miljöoch naturvård. Det är ju utmärkt att man genom information och samråd försöker förbättra dessa organisationers inflytande på beslutsprocessen i miljöskydds ärenden, men här borde försök göras att förbättra detta ytterligare genom att ge dessa organisationer besvärsrätt. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation 1 i jordbruksutskottets betänkande 1982/83:17.

Herr talman! Miljöförstörelse måste, var den än förekommer, hejdas och förstörd miljö så långt möjligt återställas. Detta är ett övergripande mål för socialdemokratisk miljöpolitik. Ett av de medel som används för att stoppa miljöförstörelsen är lagstiftning. Miljöskyddslagen är ett exempel på en sådan lagstiftning. Med hjälp av denna har samhället kunnat fastställa gränserna för de utsläpp, främst i vatten och luft, som man anser sig kunna acceptera. Med hjälp av den lagen kan samhället också tvinga företag av skilda slag att bygga och installera den utrustning som krävs för att rena utsläppen. På det sättet motverkas förorening och förstörelse av vatten och luft. Men naturligtvis räcker det inte med lagar och bestämmelser. Man måste också kunna sätta kraft bakom dessa, kunna kontrollera att de efterlevs och kunna straffa dem som bryter mot lagarna. Skall vi kunna göra det på ett effektivt sätt, måste vi också skaffa oss de erforderliga instrumenten. Händelserna vid BT Kemi AB i Teckomatorp visar på nödvändigheten av en stärkt samhällskontroll över företagens miljöstörande verksamhet. Vi vet att det i dag, när det gäller kontrollen av att utsläppen i vatten och luft hålls inom de föreskrivna gränserna, finns brister. Det är inte alltid som lokala och regionala samhällsorgan har de resurser som krävs för en effektiv kontroll och en god hantering av frågorna. Vi menar därför från socialdemokratiskt håll att ett särskilt serviceorgan med kvalificerade resurser till sitt förfogande skulle kunna vara ett verksamt och bra komplement till de lokala och regionala instanserna. Vi har föreslagit att detta serviceorgan kallas AB Svensk Miljökontroll. Vi har även begärt att behovet och utformningen av ett sådant serviceorgan skall utredas. Vi är glada över att utskottsmajoriteten har tillstyrkt detta förslag. Samtidigt tycker vi nog att det är något märkligt att de tre borgerliga partierna fortsätter att motsätta sig en sådan översyn. Man gjorde det i majoritetsställning, och man fortsätter att göra det. Vi tycker nog att det hade varit välgörande om man också från borgerligt håll hade kunnat gå med på detta utredningskrav. Det finns ett behov av att tillföra ytterligare möjligheter när det gäller den kvalificerade kontrollen; detta för att man skall kunna komma till rätta med utsläppen, vilket vi nu har krävt. Vi betraktar också vårt förslag om en förlängd preskriptionstid för miljöbrott som något nödvändigt, och vi hälsar med tillfredsställelse att utskottsmajoriteten ställer sig bakom det kravet. Miljöbrott är ju speciella därför att verkningarna av de miljöstörningar som följer i och med lagöverträdelserna ofta blir kända först långt efter det att själva överträdelsen gjordes. Det är detta som legat till grund för vårt krav att preskriptionstiden skall förlängas. Vi har föreslagit att den utsträcks till tio år för miljöbrott. Utskottsmajoriteten säger att en förlängning av preskriptionstiden enligt vårt förslag skulle ge de rättstillämpande myndigheterna större handlingsfrihet vid beivrandet av överträdelser enligt miljöskyddslagen resp. av miljöbrott enligt brottsbalken. Det är precis det som vi har velat uppnå. Man skall inte slippa stå till svars för så allvarliga brott som överträdelser av miljöskyddslagen på grund av att preskriptionstiden är för kort. Vi har begärt att den frågan utreds. Det har utskottsmajoriteten tillstyrkt, och det är bra. Vi har också krävt att den som drabbas av skada på grund av miljöstörande utsläpp skall kunna få ersättning. Det kan synas vara en självklarhet, men så är det inte. Det kan bero på att det företag som vållat skadan inte längre finns när skadan upptäcks eller på att företagets ekonomi vid det aktuella tillfället är så usel att den som drabbas av skada inte kan få ersättning. För att inte den enskilde skall stå där utan möjlighet till ersättning måste någon annan ställa upp med denna — allt emellanåt blir det samhället som får göra det. Vi menar därför att det i stället borde vara de företag som omfattas av miljöskyddslagen som skulle sätta av pengar, t.ex. i en särskild fond, ur vilken ersättning sedan skulle kunna betalas ut. Det gäller i de fall där det inte finns något enskilt företag att ställa till svars. Också den frågan måste naturligtvis utredas. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan i betänkande 17.

Herr talman! Först några ord om reservation 2. De orden skulle kunna sammanfattas i kejsar Augustus valspråk: Skynda långsamt! Detta gäller särskilt som vi till allra största delen är överens inom utskottet. Det är ju inte länge sedan riksdagen beslöt att ombilda AB Svensk laboratorietjänst, Svelab kortare uttryckt. Vi är överens om att vi därmed bör få till stånd en samordning och en effektivisering av laboratorieresurserna i vad gäller kontroll av vatten, livsmedel, miljö, arbetarskydd osv. Att nu inrätta ett nytt serviceorgan innan det första, nyss ombildade, ens har kunnat visa några resultat tycker vi är helt onödigt. Det är därför vi menar att det inte finns någon anledning att vare sig sätta till någon skyndsam utredning eller att bilda ett nytt serviceorgan, AB Svensk Miljökontroll. Jag yrkar därför bifall till reservationen nr 2. Samtidigt vill jag passa på att yrka bifall till reservationen nr 3. Det kan här motiveras ganska kortfattat. Det finns svåra fall av miljöförstöring, det har vi sett inte minst just vid Teckomatorp som Ulf Lönnqvist nyss åberopade. Det finns fall som kan kräva stränga straff och längre preskriptionstid, men dessa elakartade fall torde undantagslöst falla inom brottsbalkens tillämpningsområde. Hur lång preskriptionstiden skall vara beror på det högsta straff som gäller för brottet enligt brottsbalken, och då bör vi knappast här komma med några nya särbestämmelser. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen nr 3.
Herr talman! Skynda långsamt! säger Hans Wachtmeister. Jag tycker kanske att man har skyndat långsamt länge nog när det gäller frågan om en förbättrad miljökontroll. Om det är på det sättet att AB Svensk laboratorietjänst, som riksdagen fattat beslut om, skulle uppfylla de krav som man har anledning att ställa på den kompletterande kontrollapparaten, kommer naturligtvis den utredning vi har begärt att komma fram till det resultatet. Det vi vill är bara att man inte ytterligare skall fördröja möjligheterna att täppa till de luckor som finns, utan ge de lokala och regionala samhällsinstanserna den hjälp som behövs för en effektiv kontrollverksamhet, för att därmed effektivt kunna angripa de utsläpp och den miljöförstörelse som vi så väl vet förekommer. Vidare när det gäller preskriptionstiden: Det är ju inte så, Hans Wachtmeister, att allt faller under brottsbalken. Vi har också att göra prövningar mot bakgrund av miljöskyddslagens bestämmelser. Vi menar att det är en hjälp för de instanser som skall göra prövningarna att samma regler kan användas också när miljöskyddslagens bestämmelser skall tillämpas. Vi har begärt översyn även på den punkten, eftersom bestämmelserna i dag är litet snåriga. Det vore inte särskilt farligt, Hans Wachtmeister, att gå med på ett utredningskrav. Jag tror det vore välgörande att få de 'ytterligare klarlägganden som behövs på det här området. Om vi är av den uppfattningen att det gäller att kunna klämmma åt dem som gör sig skyldiga till överträdelser av miljöskyddslagarna, borde vi också kunna vara överens om att preskriptionstiden icke får vara ett hinder i vägen.
Herr talman! Men Ulf Lönnqvists parti var ju med om den omorganisation av Svelab som genomfördes för någon tid sedan. Vad vi menar är att man skall låta den organisationen visa vad den kan, innan man sätter i gång en ny.

Herr talman! I det betänkande vi nu behandlar, om tillämpningen av allemansrätten, kan följande anföras i anledning av Lennart Bladhs motion 1981/82:1897. Det vi nu tydligen får en liten diskussion om är huruvida det kan uppstå svårigheter att utnyttja allemansrätten vid orienteringstävlingar. Det är inte första gången riksdagen tar ställning till den problematik som tas upp i motionen. Själv fann jag anledning att aktualisera frågan här i kammaren den 25 maj 1973, då riksdagens talman Ingemund Bengtsson i egenskap av jordbruksminister gav sin syn på problemet. Jag tror att vi den gången var eniga om en sak, nämligen att i normala fall måste orienteringstävlingar — med undantag för startoch målplats — anses tillåtna inom ramen för allemansrätten, eftersom ingen skada kan antas uppkomma på skogsområde där löparna passerar. För de särskilda anordningar som krävs vid startoch målplats bör markägarens samtycke lämpligen inhämtas. Startoch målplats kan följaktligen inte tas i anspråk med stöd av allemansrätten. För detta krävs att markägaren ger sin tillåtelse. För att kunna genomföra en orienteringstävling behövs, som vi alla känner till, rätt omfattande markområden, och det är ofrånkomligt att en arrangör tvingas passera flera markägarområden när kontrollerna skall placeras ut i terrängen. Om det uppstår problem — vi vet att det är det som ligger till grund för motion 1897, och det var också det som låg till grund för min fråga här i kammaren för snart nio år sedan — är det ofta i samband med större tävlingsarrangemang; mastodonttävlingar, typ 5-dagarsorienteringen. Men jag vill verkligen understryka att orienteringssportens styrka är att man inom denna sportgren har regler och tävlingsbestämmelser där eventuella överträdelser oförbehållsamt leder till bestraffning. Det är med andra ord under ansvar som orienterarsläktet önskar att få utnyttja allemansrätten i skog och mark. Så tar mant.ex. all nödig hänsyn till växtoch djurlivet. Under våren, när vi brukar tala om skogen som djurens barnkammare, får orienteringstävlingar anordnas endast intill tidpunkt som för varje landsdel årligen bestäms av Svenska orienteringsförbundet. Nr 49 Begränsningen gäller intill den 1 juli. Vi vet också att särskilda bestämmelser Tisdagen den gäller under allmän jakttid, bl.a. i fråga om älgjakten.

Jag förutsätter då att ingen skada kan ske på området och att inte stängsel 0. d. måste brytas. Detta klara besked gäller även i dag och bör också gälla för framtiden. Det har ändå hänt att markägare annonserat i dagspressen om förbud. Därför är det viktigt att känna till att den omständigheten att en markägare annonserar att det inte är tillåtet att orientera på hans mark inte utgör hinder för arrangörer att anordna tävlingar. En sådan annons är inte detsamma som ett förbud. Dock måste, som jag tidigare sade, göras undantag för startoch målplatser. Där får det anses som helt klart att en arrangör måste ha markägarens medgivande. I annat fall får start och mål förläggas till någon annan plats. Relationerna mellan markägare och idrottsutövare måste helt enkelt vara goda, då miljoner människor i vårt land berörs därav. I naturvårdslagen slås fast att naturen är tillgänglig för alla i enlighet med allemansrättsreglerna. Enligt dessa regler borde allemansrätten vara garanti nog för att den stora grupp människor som orienterarna utgör skall oinskränkt få bedriva sin sport. Ur denna synpunkt är det bra att den här frågan då och då ventileras här i kammaren.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
Herr talman! Jag kan utan vidare tillstyrka vad utskottets talesman sade beträffande motionen och dess behandling. Motionen kom till på grund av att det fortfarande finns markägare som dominerar stora områden och som säger nej till orienteringstävlingar. Sedan motionen hade väckts kom i ett fall samråd till stånd — och också tävlingen i fråga. Det hade till följd att den markägare som vid det tillfället förvägrat orienterarna att ha sin tävling själv blev medlem i orienteringsklubben. Resultatet blev alltså positivt. Herr talman! Jag har inget att tillägga, men jag vill framhålla att det är 149 angeläget att slå fast att allemansrätten är en viktig förutsättning för vårt friluftsliv. Vi skall därför bevara allemansrätten, vara rädda om den. Jag vill påstå att orienteringsmänniskor och andra friluftsmänniskor är mycket varsamma om naturen. De lär sig naturens alfabet, de går varsamt fram och är rädda om naturen. De vill behålla rätten att njuta av naturen och delta i tävlingar. Vidare hoppas jag att vi tillsammans kan slå vakt om allemansrätten. Vi hade begärt ett uttalande, men motionen har besvarats i något andra ordalag. Jag tar ändå utskottets skrivning och talesmannens ord som tecken på att man instämmer i vår uppfattning. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än utskottets.

Herr talman! Frågan om tillämpning av allemänsrättens regler behandlas i detta utskottsbetänkande från den speciella utgångspunkt som orienterare kan ha när det gäller denna fråga. Således har Lennart Bladh m.fl. i ett motionsyrkande föreslagit en sådan utvidgning av de allemänsrättsliga reglerna att fritidsaktivitet i grupp, så som orienteringstävlingar, skulle omfattas av de allemansrättsliga reglerna. Utskottet har funnit det angeläget att få en särskild belysning av denna fråga, och har därför låtit motionsyrkandet bli föremål för ett begränsat remissförfarande. Yttrande har inkommit från såväl lantbrukssom skogsstyrelsen samt statens naturvårdsverk, LRF, Svenska naturskyddsföreningen och Svenska orienteringsförbundet. Samtliga remissinstanser utom Svenska orienteringsförbundet har ansett att den vidgning av allemansrättens regler som föreslås i motionsyrkandet inte är så angelägen att det motiverar en ändring av naturvårdslagens första paragraf. Utskottet anser i likhet med remissinstanserna att det vid de tillfällen då människor i stora skaror tänker ta ett markområde i anspråk, såsom vid orienteringstävlingar, kan vara värdefullt med ett samråd med markägaren även i fortsättningen. Sådant samråd kan som exempel leda till att mindre känsliga miljöpartier kommer till användning för tävling än vad som eljest måhända skulle ha varit fallet. Jag anser det värdefullt att utskottet har kunnat enas kring den nyanserade syn på de allemansrättsliga reglerna som utskottsbetänkandet ger uttryck för. En tänjning av innehållet skulle säkerligen verka i riktning mot en ytterligare precisering av de allemansrättsliga reglernas innehåll. En sådan precisering skulle knappast vara till fördel för någon part. Jag delar Gunnar Olssons nyss framförda uppfattning att det är utomordentligt viktigt att relationerna mellan orienterare och markägare är goda. Det är för den skull svårt att tänka sig att ett alldeles rakt bifall till motionen på något vis skulle ha gagnat de relationerna. Nu skall vi enligt vad utskottet föreslår kammaren också framgent ha den hittills förutsatta typen av umgänge mellan två parter, och vi har den uppfattningen att det är mycket värdefullt. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Som synes av den här debatten är vi överens om att det skall vara möjligt att bedriva orienteringstävlingar på den grund som allemansrätten utgör men med de begränsningar som ändå måste göras för det intrång som kan ske vid startoch målplatser och när det gäller stora tävlingar. Einar Larsson och jag har till betänkandet fogat ett särskilt yttrande där vi betonar vikten av samråd mellan organisationer som bedriver orienteringsverksamhet och de markägare vilkas marker skall utnyttjas. Vi tror att det är viktigt att ett sådant samråd kommer till stånd. Det visar också Lennart Bladhs redovisning av upplösningen av de problem han hade upplevt: den markägare som från början var ovillig att släppa till sin mark blev slutligen medlem i klubben. Det visar att om man bara pratas vid så går det i de allra flesta fall att komma överens. Det är ju ändå så att det kan finnas känsliga partier i markerna — det kan vara planteringar och annat — som markägaren känner till och kan upplysa om. Då kan också tävlingarna läggas upp på ett sådant sätt att minsta möjliga skada sker. Och det är viktigt för att man skall kunna bedriva den här sporten på det sätt som man i dag gör. Våra skogsmarker, ja, våra marker över huvud taget, är en förutsättning härför. De viktigaste kontakterna tas innan man gör kartor. Det kostar ganska mycket att rita kartor, och därför förvissar man sig om att de marker över vilka man upprättar kartor också kan utnyttjas för orienteringstävling. Det samråd som vi eftersträvar kommer därför ganska naturligt till stånd. Jag har, herr talman, inget yrkande utan har bara velat understryka vikten av samråd.
Herr talman! Det som står i det särskilda yttrandet är för oss helt självklart, nämligen att samråd under alla förhållanden bör ske.

Herr talman! Beträffande strandskyddet, som vi nu skall diskutera, har moderata samlingspartiet motionerat om en ändring så till vida att strandlagens generella karaktär skall ersättas med en återgång till de tidigare reglerna, enligt vilka länsstyrelsen från fall till fall prövar frågan. Av handlingarna framgår — jag är angelägen att betona det — att jag här talar på högst privata och inte på mitt partis vägnar. Jag har så länge jag har 151 hållit på med naturvård och politik arbetat för först och främst att strandlagen skulle komma till stånd och sedan att den skulle göras generell. Jag har fått vara med om att förverkliga detta. Jag har inte kunnat dela den socialistiska inställningen att ingen intrångsersättning skall utgå. Men den åsikten får stå tillbaka, för skulle vi ha väntat tills alla hade varit överens i alla frågor, ja, då hade inga stränder värda att skyddas funnits kvar. Det är av den anledningen som jag inte har kunnat ansluta mig till vår partimotion utan — dock med reservation — yrkar bifall till majoritetens hemställan. Utskottsmajoriteten åberopar emellertid en av socialdemokraterna gjord utredningsrapport i frågan, enligt vilken statistik tillämpningen av gällande regler om strandskydd skulle ha utvidgats i större utsträckning än vad som ursprungligen hade förutsatts. Enligt min mening måste man ta den statistiken med en nypa salt — inte för att jag menar att siffrorna är felaktiga utan därför att det kan finnas många skäl till avsteg från bestämmelserna. Utan en redovisning av vilken strandbebyggelse som är så att säga seriös och vilken som är mindre nödvändig säger den utredningen inte så värst mycket. Den bör därför inte tjäna som argument i denna debatt. Bara en summering — det är egentligen vad som har gjorts — av bifallna och avslagna dispensansökningar uppdelade på olika hustyper säger ingenting. Nybyggnad av hus som ersättning för nedbrunna eller av hus för jordbruket, fisket och sjöfarten borde ha redovisats särskilt. Äldre fritidsbebyggelse borde ha nämnts. Utredningen snuddar vid dessa saker, men de är enligt min uppfattning inte tillräckligt redovisade för att vi skall kunna bygga ett riksdagsbeslut därpå. Av betänkandet framgår inte heller absolut klart vad man menar med gällande regler om strandskydd. Tänker man på efter vilka grunder dispenser skall beviljas, eller tänker man på föreskrifter om särskild stränghet? Jag har testat ämbetsmän på ganska högt plan i dessa frågor, och de har — som utskottet har formulerat saken — tolkat detta på ganska olika sätt. Därför är det enklast att stryka den meningen, som f. ö. inte behövs för sammanhanget. Jag yrkar därför bifall till reservation 2. Det innebär således att den statistik vi har på detta område måste kompletteras innan den används. När man, till sist herr talman, på sina håll — tyvärr påskyndad av både kommunala och högre instanser — ogenerat kringgår strandlagen genom att i turismens intresse bygga hela byar av sjöbodar till sommarnöjen med rinnande både kallt och varmt vatten, hur skall då tillsynsorganen kunna fullgöra sin strandskyddande verksamhet? Men det är en annan fråga, och till den återkommer jag vid något annat tillfälle.

Herr talman! Moderata samlingspartiet har under den allmänna motionstiden föreslagit att reglerna för det generella strandskyddet skall ändras så att länsstyrelserna ges rätt att förordna om strandskydd när detta anses erforderligt. Förslaget skulle, om det bifalls, medföra en återgång till de regler som gällde före 1974. Förslaget skall inte i första hand ses som en liberalisering av gällande strandskyddsbestämmelser. Det är snarare att hänföra till åtgärder, i enlighet Nr 49 med partiets uppfattning, i syfte att i görligaste mån avbyråkratisera Tisdagen den samhället. Således har vi i partimotionen konstaterat att nu gällande 14 december 1982 strandlagsbestämmelser på ett helt onödigt sätt också omfattar vatten som inte är intressanta för allmänhetens rekreativa aktiviteter. Strandskydd Jag har kunnat förstå att utskottet vid sin behandling av motionen har betraktat förslaget som ett försök till en vidgning av dispensreglerna inom strandskyddslagstiftningen. Av det skälet har våra strävanden i avbyråkratiserande syfte kommit bort vid utskottsbehandlingen, och det beklagar jag. Herr talman! Med den här motiveringen ber jag att få yrka bifall till reservation 1. Till utskottsbetänkandet har också fogats en reservation, nr 2, som Hans Wachtmeister alldeles nyss yrkade bifall till. Jag har litet svårt att förstå vad reservanterna har önskat uppnå med denna reservation. Måhända är det, som man mer ordagrant kan tolka det, så att man velat ta avstånd från den generösare tillämpning av dispensreglerna som möjligen har förekommit på senare år. Jag har, om så är fallet, svårt att förstå varför man strävar efter att göra verkligheten till sin fiende. Det torde nämligen vara obestridligt att en mer nyanserad syn har präglat regeringens handläggning av besvärsärendena under senare år. Jag utgår ifrån att dispensprövningen har skett inom ramen för strandskyddslagstiftningen och tycker därför att reservationen utgör en underlig protest. Jag tycker vidare att reservationen är märklig av det skälet att just de rader den vänder sig emot på ett alldeles ypperligt sätt svarar mot en mer restriktiv syn som Hans Wachtmeister, som han nyss sade, till skillnad från partiets majoritet är anhängare av. Men den skrivningen har Hans Wachtmeister av något outgrundligt skäl tagit avstånd från. Varför, frågar jag mig. Herr talman! Med hänsyn till att texten i reservation 1 täcker hela utskottsbetänkandet kommer vi självfallet att avstå från att delta i omröstningen om reservation 2.
Herr talman! Denna punkt på föredragningslistan tar upp jordbruksutskottets betänkande om strandskydd. Strandskyddet reglerar byggande på strandområden. Syftet med strandskyddet är att hålla våra stränder öppna för allmänheten. Att förhindra privat exploatering av stränderna är en för oss socialdemokrater viktig miljöpolitisk uppgift. Från 1975 gäller ett generellt byggförbud på strandområden, och det sträcker sig 100 m från strandlinjen. Från det generella förbudet kan länsstyrelse medge dispens. Besvär över beslut i strandskyddsärende avgörs i sista hand av regeringen, vars beslut bildar praxis. Strandskyddet regleras i naturvårdslagen. I § 15 slås strandskyddets syfte fast: ”För att åt allmänheten trygga tillgången till platser för bad och friluftsliv råder strandskydd vid havet, insjöar och vattendrag.” 153 I paragrafens andra stycke sägs att ”strandområde som uppenbarligen saknar betydelse för bad och friluftsliv ej skall omfattas av strandskydd”. Vidare får strandskyddet utvidgas till högst 300 m, ”när det behövs för att tillgodse syftet med strandskyddet”. Slutligen kan vid fastställelse av generalplan, stadsplan eller byggnadsplan förordnas att strandområde som ingår i planen inte skall omfattas av strandskyddet. I naturvårdslagens 16 § anges närmare strandskyddets innebörd. Där sägs: ”Inom strandskyddsområde får ej helt ny byggnad uppföras eller befintlig byggnad ändras för att tillgodose ett väsentligen annat ändamål än det, vartill byggnaden tidigare varit använd, och ej heller utföras grävningsoch andra förberedelsearbeten för bebyggelse som nu sagts. Ej heller får i annat fall inom strandskyddsområde utföras anläggning eller anordning, varigenom mark tas i anspråk såsom tomt eller allmänheten på annat sätt hindras eller avhålles från att beträda område där den eljest skulle ägt att färdas fritt.” Jordbruk, fiske och skogsskötsel är undantagna från förbudet utom i vad avser bebyggelse för bostadsändamål. Med anledning av den i år väckta motionen i ämnet vill utskottet erinra om att avvägningarna mellan allmänna och enskilda intressen när det gäller frågor rörande strandskydd i första hand ankommer på vederbörande länsstyrelse och kommunal myndighet. Enligt gällande naturvårdslagstiftning kan alltså avsteg från strandskyddsprincipen ske såväl generellt, för visst område, som i ett enskilt byggnadsärende. Strandskyddet handlar inte bara om huruvida stränderna skall vara en tillgång för alla, oavsett inkomst och förmögenhet. Det är också en fråga om rätten och möjligheten att bevara en ostörd natur fri från exploatering och förfulning. Under perioden 1976-1980 har olika regeringar behandlat 1 193 besvärsärenden som gällt dispens från strandskyddet. I en rapport har samtliga dessa ärenden bearbetats statistiskt, bl.a. efter ministerns partifärg i det departement där frågan handlagts. Socialdemokratiska ministrar har givit dispens för att bygga på stränderna i 9 96 av fallen. Folkpartistiska ministrar har gjort det i22 Jo, centerpartistiska i 27 26 och moderata i 40 9 av fallen. Detta resultat visar att partierna i en viktig miljöfråga grupperar sig helt enligt den s.k. vänster-höger-skalan. Partiernas ord och handlingar verkar i det här fallet stämma väl överens. Detta framgår av en genomgång av deras uttalanden i strandskyddsfrågan i riksdagen från 1936-1981. Moderaterna, tidigare högerpartiet, och centern, tidigare bondeförbundet, har motarbetat strandskyddet och argumenterat för markägarnas sak. Vi socialdemokrater har däremot hela tiden agerat för strandskyddet. Folkpartiet har intagit en mera vacklande hållning. Mot denna bakgrund och med hänvisning till vad som f. ö. framförs i utskottsbetänkandet vill jag, herr talman, föreslå riksdagen att bifalla jordbruksutskottets hemställan i dess betänkande 1982/83:19 angående strandskydd.
Herr talman! Med anledning av vad herr Kronblad nu har sagt är det Tisdagen den angeläget att göra några kommentarer.

Det är en partsinlaga som ligger till grund för utskottets konstaterande. När herr Kronblad gör utdrag ur denna rapport och konstaterar hur olika ministrar har behandlat de här fallen skulle jag vilja säga att statistiken kan ju användas till det mesta. Ofta utformas statistiken tyvärr så att den passar användaren. Man jämför nio månader socialdemokratiskt regeringsinnehav med perioden oktober 1976 t.o.m. 1980 eller, med andra ord, man jämför 149 socialdemokratiska besvärsärenden med 19044 besvärsärenden under den borgerliga regeringstiden. Ur detta drar man sedan ut vissa procentsatser. Jag vill påstå att det är att manipulera med siffror i statistikleken. Man måste naturligtvis ta hänsyn till omständigheterna i de enskilda fallen och inte grunda besvärsärendets utgång på det förhållandet huruvida en viss procentsats har uppnåtts i ärendestatistiken eller inte. Det är ju ytterst vad herr Kronblad har sagt i sitt försvar för ärendet. Jag kan som exempel ta ett helt paket med ärenden från Norrbotten, där naturvårdsverket har överklagat bifall som länsstyrelsen i Norrbotten hade givit. Om jag inte minns fel rörde det sig om 30-40 ärenden. Regeringen gick på länsstyrelsens beslut och gjorde det under motivering att när det gäller Norrbotten med dess 47 000 sjöar plus ett otal älvstränder var detta inget intrång i allemansrätten. Det innebar inget hinder för dem som ville promenera utmed stränderna. Det är naturligtvis så man måste se ärendena och inte avgöra dem efter förhållandet huruvida en viss procentsats är uppnådd eller inte. Det ligger också i sakens natur att regeringen vid sin besvärsprövning ibland kommer till en annan uppfattning än berörda myndigheter. Om inte så vore fallet, skulle överprövningen hos regeringen inte behöva förekomma. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Jag ber att få hänvisa till den debatt som förekom i anledning av näringsutskottets betänkande 1981/82:45 den 7 juni 1982. Som framgår av de motioner som väckts med anledning av den proposition vi nu behandlar, kvarstår vi reservanter vid den uppfattning som kom till uttryck vid riksdagens behandling i juni. Jag yrkar, herr talman, därför bifall till den reservation som har fogats till det betänkande som kammaren nu har att ta ställning till.
Herr talman! Jag ber att få hänvisa till den debatt som skulle ha förts i detta ärende här i dag, och jag yrkar bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande nr 16.

Herr talman! Detta är den dag socialdemokraterna helst skulle ha velat slippa. Det är den dag då de skall uppfylla sina fyra heliga vallöften. De skall gynna friska medborgare som endast tillfälligt är sjuka. De skall se till att pensionärerna får kompensation när skatten på brännvin höjs — men inte när devalveringen gör kaffet dyrare. De skall ge förbättringar åt dem bland de arbetslösa som redan har den högsta ersättningen. Och de skall ge ytterligare statsstöd till den form av barnomsorg som sedan länge tilldelas den största subventionen med allmänna medel. 5 Allt detta skall betalas med en höjning av momsen. Den skatteskärpningen drabbar som bekant alla — fattiga som rika. Köpkraften bland de yrkesverksamma, vilken redan sänkts kraftigt till följd av devalveringen, skall pressas ned ytterligare. Vidare skall löneskatten höjas. Även den reducerar reallöneutrymmet. Men därutöver motverkar den återhämtningen i näringslivet och slår ut i stället för att skapa arbetstillfällen. Dessa skattehöjningar utlöser ytterligare kompensationsbehov. Bidragen skall höjas till barnfamiljer och studerande, och livsmedelssubventionerna skall åter bli större. Rundgången av skatter och bidrag snurrar vidare i allt snabbare takt. Den här karusellen har startats med berått mod och drivs vidare i — åtminstone skenbart — kontrollerade former. Men det underskott i statens budget som blir följden tycks nu skena i väg utan en chans för regeringen att hålla igen. Förra året var underskottet 68 miljarder kronor. Med borgerlig politik skulle det i år ha kunnat bli 75 miljarder, vilket realt sett inte hade inneburit någon ökning. Efter devalvering och krisplan fick ekonomioch budgetminister Feldt förkunna att kampen för att få ned budgetunderskottet hade inletts med att det ökats på till 90 miljarder. Häromdagen meddelade riksrevisionsverket att det nu väntas bli 94 miljarder. I den allmänpolitiska debatten i slutet av oktober förutspådde jag att underskottet kommer att växa till 100 miljarder innan budgetåret är slut. Med den takt som utvecklingen hittills har tagit riskerar jag att framstå som en stor optimist. Det finns en tendens i svensk debatt att underskatta nackdelarna med vårt enorma och snabbt växande budgetunderskott. Vi bygger i rask takt upp spänningar i vårt land, som vida överträffar den traditionella rivaliteten mellan arbetstagare och kapitalägare, mellan lägre och högre inkomsttagare. De nya fördelningsproblemen ställer förvärvsarbetande mot pensionärer och studerande och dagens generation mot den efterkommande. Framför allt uppstår spänningar på den finansiella sidan. När alla tillgängliga kreditmedel går åt för att klara statsupplåningen, blir det inget över för den nödvändiga utbyggnaden av näringslivet. Men till dessa frågor återkommer jag, herr talman, i morgondagens debatt om den ekonomiska politiken. I betänkande nr 10 från finansutskottet, som vi nu har framför oss, hävdar de socialdemokratiska ledamöterna att det stora underskottet gör det nödvändigt att totalfinansiera de förbättringar som de föreslår i det sociala förmånssystemet. Som motivering för att avslå den moderata partimotionen anges att vi skall ha ägnat oss åt tvetalan. Vi sägs ha påstått att de socialdemokratiska åtgärderna både överfinansieras och underfinansieras. Den anklagelsen vittnar verkligen om argumentnöd. Vad vi framhåller i vår motion är att den sammanlagda effekten av de ekonomisk-politiska förslag som lagts fram i propositionerna 50 och 55 leder till ett ökat budgetunderskott — ett uttalande vars riktighet med all tänkbar kraft demonstrerats i riksrevisionsverkets senaste budgetprognos. Därutöver har vi klargjort att skattehöjningarna i proposition 55, jämfört med de där föreslagna utgiftsökningarna, medför en överfinansiering, vilket utskottsmajoriteten själv redovisar i form av ett kassamässigt överskott på närmare 3 miljarder kronor budgetåret 1983/84. Men vill man missförstå, så är det klart att det går. Socialdemokraterna vill gärna ge intryck av att de fyra heliga vallöftena innebär sociala förbättringar för de sämst ställda, vilka vi alla solidariskt skall vara med om att betala. Men det är ju inte alls det som saken gäller. De förhållanden som socialdemokraterna vill få till stånd, de gäller ju redan i dag. I syfte att begränsa budgetunderskottet med alla dess negativa verkningar beslöt den borgerliga riksdagsmajoritet som fanns före valet att något begränsa utgifterna för vissa sociala välfärdsanordningar, utan att detta i något fall behövde träffa de sämst ställda grupperna. Socialdemokraterna medger i detta sammanhang det riktiga i att försöka hålla nere budgetunderskottet, men väljer att höja skatterna för att bevara förmånerna. Bortsett från den starkare viljan på den borgerliga sidan att hålla nere budgetunderskottet, framkommer här den verkliga skillnaden i synen på hur det skall bemästras. Socialdemokraterna tror fortfarande att det kan ske genom att höja skatterna, trots att vårt skattetryck redan är hårdast i världen och tar i anspråk mer än hälften av våra samlade inkomster. Den borgerliga riksdagsmajoriteten uttalade i våras att ett ökat skattetryck inte är en framkomlig väg för att minska budgetunderskottet, utan det måste ske via besparingar på statsbudgetens utgiftssida. Det betyder att vi borgerliga reservanter i utskottet inte tar avstånd från majoritetens bedömning att det är nödvändigt att totalfinansiera de i propositionen aktuella åtgärderna. Vår uppfattning är att dessa åtgärder inte är aktuella, varför frågan om totalfinansiering över huvud taget inte uppkommer. Jag inledde, herr talman, med att uttala en förmodan att socialdemokraterna helst skulle ha velat slippa uppleva denna dag. Det är ännu oklart hur den kommer att sluta. Alldeles klart är däremot att det här i kammaren finns en majoritet som är emot den del av regeringens förslag som går ut på att höja momsen med två procentenheter. Det finns ett bra sätt för socialdemokraterna att komma ur den knipa som de fyra löftena försatt demi. Det är att hålla fast vid sin uppfattning att de inte kan genomföras ofinansierade och att godta det förhållandet att det inte går att samla en majoritet kring ett förslag hur de skall finansieras. Därmed blir allt vid vad den borgerliga riksdagsmajoriteten beslutade redan i juni före valet. Om ni socialdemokrater väljer en så klok utväg ur ert dilemma, skall inte vi moderater håna er för det. Men ni får räkna med att det blir tal om svek, om — som skedde vid presentationen av era förslag på pensionsområdet — ni själva påstår att ni har uppfyllt era löften, trots att det uppenbart är osant. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till den borgerliga reservationen nr 1 i finansutskottets betänkande 10. Jag yrkar också bifall till reservation 4, som ger en annan motivering än majoritetens för att avslå vpk:s finansieringsförslag.

Herr talman! Svenska folket har vaknat denna morgon med besked via massmedia att statsminister Olof Palme och regeringen är beredda att avgå. Frågan är vad svenska folket känner sig mest skakat av, detta besked från statsministern eller alternativet att momsen höjs med 2 96. Jag får intrycket av att regeringen Palme är så fixerad vid sin egen myt om kraftfullhet att den förlorat sinnet för proportioner. En dag träder statsministern själv fram för att försvara ett av sina statsråds fadäser och går därvid till våldsamma angrepp mot en enskild medborgare. En annan dag hotar han med minoritetsregeringens avgång, om inte ett parti — vpk — totalt underkastar sig regeringens önskemål om stöd för att genomföra några samhällsekonomiskt sett dubiösa vallöften. Har regeringen glömt vilken ekonomisk situation vårt land befinner sig i, liksom över huvud taget situationen i vår omvärld? Är det vi bevittnat nu den omtalade kraftfullheten, så liknar det en kraftfullhet på väg mot självutplåning. Förvisso finns det mycket att säga om regeringens ekonomiska politik, men den debatten skall ju, med risk för att som jästen slängas efter degen i ugnen, ske i morgon. Det är dock redan nu värt att notera som bakgrund till dagens debatt att devalveringen innebär ett moment av alltför stort risktagande i stabiliseringspolitiken och att regeringens hittills genomförda eller aviserade åtgärder verkligen inte har varit övertygande. Devalveringen kan inte frita regeringen från ansvaret att fullfölja anpassningen av vår ekonomi till den ekonomiska verklighet i vilken vi lever. Under 1950 och 1960-talen upplevde västvärlden i allmänhet och Sverige i synnerhet en exempellös ekonomisk tillväxt, som vi gång efter annan har anledning att återkomma till. De varje år växande tillgångarna räckte både till att kraftigt höja den privata levnadsstandarden och till att samtidigt öka de offentliga ambitionerna. Vi byggde upp ett stort antal sociala trygghetssystem, där besluten innebar stora åtaganden för framtiden. Men den ekonomiska tillväxt vi hade när besluten togs framstod de höga ambitionerna inte bara som önskvärda utan även som realistiska. Under 1970-talet har den ekonomiska situationen drastiskt förändrats både ute i världen och här hemma. Den ekonomiska tillväxttakten har sjunkit radikalt och, såvitt man nu kan bedöma, för överskådlig tid. Detta har fört med sig en betydligt lägre ökningstakt för det allmännas inkomster. Inkomsterna växer helt enkelt inte i takt med utgifternas ökning. Tillväxttakten för utgifterna är ju bestämd av de beslut som togs i en helt annan, mera idyllisk, ekonomisk situation. Den nuvarande situationen, med automatiskt snabbt växande utgifter å ena sidan och betydligt långsammare växande inkomster å den andra, måste med nödvändighet leda till ett alltmer ökande budgetgap. Så har också skett, i vårt land som i en lång rad andra länder. I denna situation finns i princip bara två vägar att gå: att skärpa beskattningen, så att inkomsterna anpassas efter utgifterna, eller att anpassa utgifterna till inkomsterna. Socialdemokraterna valde under första halvan av 1970-talet den förra metoden. Detta ledde till att Sverige fick världens högsta skattetryck. Allvarligare var dock att det höga skattetrycket fick mycket negativa effekter på ekonomins långsiktiga funktionssätt. Det lönade sig allt sämre att arbeta vitt och allt bättre att arbeta svart. Att främst de orimligt höga marginalskatterna fick dessa effekter insåg inte socialdemokraterna förrän 1980. Trots detta har man ännu inte vågat fullt ut dra konsekvenserna utan bröt nyligen, under trycket från LO, upp den skatteuppgörelse man 1981 ingått med centern och folkpartiet. Det finns numera en rätt entydig uppfattning att ökade skattepålagor inte är någon framkomlig väg att i någon betydande utsträckning öka inkomsterna i ett land som redan har så högt skattetryck som vi har i Sverige. Då återstår bara den andra vägen, nämligen att anpassa utgifterna till inkomsterna. En sådan anpassning kan, om den skall få tillräcklig omfattning, bara ske genom att man begränsar den automatik när det gäller utgiftshöjningarna som finns inbyggd i de tidigare fattade besluten. Ett sådant arbete är dock — det skall erkännas — politiskt besvärligt, även om det görs med den klara föresatsen, som den förra regeringen hade, att skydda de sämst ställda grupperna. Eftersom sådana ”besparingsbeslut” med nödvändighet kommer att beröra många enskilda människor, är det naturligtvis lockande för en ansvarslös och skrupelfri opposition att slå politiskt mynt av att motsätta sig varje anpassning och karakterisera den som ”social nedrustning”. Med just en sådan argumentering och en sådan löftespolitik vann socialdemokraterna årets val. Man lovade bl.a. att fullt ut återställa värdesäkringen av pensionerna. Centern, folkpartiet och moderaterna hade som ett led i att begränsa de automatiska utgiftsstegringarna gjort det i och för sig mycket måttliga ingreppet att pensionärerna inte automatiskt kompenserades för energiprishöjningar och höjningar av de indirekta skatterna. Avsikten var att pensionärerna, liksom alla andra, skulle bära sin del av t.ex. oljeprishöjningarna, som inte är betingade av den nationella utvecklingen inom Sveriges gränser utan av en utveckling varöver vi inte råder. Visserligen föreslår nu regeringen att den fulla kompensationen återställs fr.o.m. 1984. Det är emellertid intressant att se hur man har agerat när det gäller 1983. I en frågedebatt här i riksdagen den 21 oktober mellan ekonomioch budgetministern Kjell-Olof Feldt och mig sade Kjell-Olof Feldt två gånger att pensionärerna skulle få full kompensation för devalveringens effekter. Det var nog tur att han inte sade det en tredje gång, för då hade väl tuppen galt. Det dröjde nämligen bara åtta dagar efter frågedebatten innan socialminister Sten Andersson kunde meddela att han hade gjort upp med sin partivän Lars Sandberg, ordförande i den ena av de två pensionärsorganisationerna, att pensionärerna inte skulle få kompensation för de kraftiga prishöjningar som devalveringen skulle komma att föra med sig under 1983. Socialdemokraterna har förklarat att de avser att finansiera sina vallöften i första hand med en tvåprocentig momshöjning. Skulle en sådan momshöjning antas av kammaren, innebär detta ytterligare en påspädning på den inflationsbrasa som devalveringen redan satt i full låga. Nästa år kan vi emotse en inflation på 12-15 26, dvs. minst dubbelt så hög som den som mittenregeringens politik pekade emot. Momshöjningen kommer dessutom att få en starkt efterfrågedämpande effekt med allvarliga följdverkningar för sysselsättningen inom hemmamark Socialdemokraterna har påstått att de avser att finansiera vallöftena fullt ut. Momshöjningen påstås ge 4,5 miljarder kronor. När momsen sänktes för ett år sedan med exakt lika mycket som socialdemokraterna nu föreslår att den skall höjas med beräknade finansutskottet kostnaden till 3 miljarder kronor. Även om man inräknar penningvärdeförändringen och en viss osäkerhetsmarginal, kan det allvarligt ifrågasättas om inte den socialdemokratiska regeringens förhoppningar, att momshöjningen skall ge 4,5 miljarder kronor, är grovt överdrivna. Dessutom måste beaktas att den stora devalveringen på 16 90 kraftigt sänker efterfrågan på svenska varor. I regeringens proposition har minskningen av den privata konsumtionen beräknats till 2 20. Detta minskar skattebasen för moms med ca 6 miljarder kronor, vilket innebär ca 1 miljard kronor mindre i momsintäkter jämfört med den konsumtionsnivå som var aktuell för beräkningarna beträffande effekterna av momssänkningen hösten 1981. Centern och folkpartiet har därför i sin gemensamma reservation i finansutskottet gjort gällande att en realistisk bedömning av vad momshöjningen kan komma att ge snarare ligger mellan 3 och 3,5 miljarder kronor. Riksrevisionsverkets nyligen publicerade budgetprognos bekräftar antagandena i reservationen beträffande momsutfallet. I verkligheten saknas det sannolikt inte 300 milj.kr., som regeringen medger, utan 1-2 miljarder kronor innan vallöftena är helfinansierade. I samband med utskottsbehandlingen av momsen finns ett mycket anmärkningsvärt påstående i socialdemokraternas skrivning.

Emellertid är det ju allmänt känt sedan länge att alla övriga partier motsatt sig en momshöjning, även vpk. För vpk har just motståndet mot allmänna momshöjningar varit en profilfråga i årets valrörelse liksom i flera tidigare valrörelser. Om nu vpk inte säljer ut sin själ, kan man bara konstatera att socialdemokraternas hela valrörelse stod på lösan grund. Faller momsen och därmed alla vallöftena, kräver ju parlamentarismens grundläggande principer att väljarna ånyo får ta ställning till den politiska huvudinriktningen i det här landet. Svenska folket kanske t.o.m. är berett att betrakta Olof Palmes hot som ett nytt löfte. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 1 och 4 vid finansutskottets betänkande nr 10.

Herr talman! I mitten av 1970-talet ökade lönekostnaderna för näringslivet med 40 2 på två år. Denna kostnadsexplosion tillsammans med allvarliga och djupgående strukturproblem i den svenska industrin samt den svåraste lågkonjunkturen sedan 1930-talet har lett till svåra obalanser i den svenska ekonomin. De senaste årens ekonomiska debatt har handlat om hur vi skall komma ur de här problemen. Meningarna har varit minst sagt delade. För egen del har jag hävdat att den enda framkomliga strategin är ett dubbelt grepp i den ekonomiska politiken. Enligt folkpartiets uppfattning måste vi både befrämja tillväxtkrafterna i ekonomin och angripa utgiftssidan i de offentliga budgetarna. Socialdemokraterna har älskat att tala om vår politik som endast de många kvävande svångremmarnas politik. Detta är fel. När vi i morgon skall diskutera ekonomin i stort skall vi också redovisa vårt samlade grepp för att få hjulen att rulla effektivare. Dagens debatt gäller socialdemokraternas s.k. fyra vallöften. Det gäller således proposition 55 där förslag läggs fram om värdesäkringen av pensioner och andra basbeloppsanknutna förmåner, karensdagarna, arbetslöshetsförsäkringen och statsbidragen till den kommunala barnomsorgen. I själva verket bibringades svenska folket under valrörelsen den föreställningen att åtskilligt mer manna skulle regna från himlen, om bara socialdemokraterna vann valet. Löfteskarusellen snurrade. Med hjälp av den samlade arbetarrörelsens enorma propagandaresurser blev det ju socialdemokratisk seger, och nu sitter man i kanslihuset och funderar på löftespolitikens konsekvenser. En första prövning väntar i dag. Skall finansieringen med högre moms vinna majoritet? Om icke, vad händer då? Det är dagens drama i ett nötskal. Hur var det då med det dubbla greppet? Jo, den offentliga sektorn tar i anspråk 66-67 70 av BNP, dvs. två tredjedelar av allt som produceras i varor och tjänster. Men vi tar bara in något över hälften av BNP i skatter och avgifter. Här uppstår ett växande underskott om inte kraftåtgärder vidtas. Och sådana har tagits sedan 1980. I en serie besparingsoch budgetpropositioner har minst 20 miljarder sparats. Om motsvarande belopp skall tas in till statsverket, räcker det inte ens med en 10-procentig momshöjning. Det ger ett mått på vad som har åstadkommits. Under 1982 kunde vi för första gången notera att vi var på väg att få grepp på obalanserna i den svenska ekonomin. För budgetåret 1981/82 blev budgetunderskottet 68 miljarder kronor mot beräknat 76 miljarder kronor. För 1982/83 kunde regeringen vid den reviderade finansplanen i april i år sänka det beräknade underskottet från 83 miljarder kronor till 76 miljarder kronor. Med vårpolitik hade detta restaurationsarbete kunnat fortsätta. Nu fick vi inte väljarnas förtroende, och vi kan dess värre notera en katastrofal försämring. Beskeden från budgetdepartementet talar om ett underskott på över 90 miljarder kronor, och det tycks med den socialdemokratiska politiken bara vara en tidsfråga innan vi är över 100 miljarder kronor i underskott. Med ett underskott, som således ligger mer än 20 miljarder kronor över Nr 50 föregående budgetårs, följer också en kraftig ökning av räntebördan. Den Onsdagen den stiger från 36 miljarder kronor till 46 miljarder kronor; det är därmed den = 15 december 1982 snabbaste ökningen av alla budgetposter. Jag nämner de här talen för att ge eftertryck åt den tidigare regeringens ständiga varningar om att det är bråttom att angripa utgiftssidan, om vi inte skall ”gå ut på gungfly”, där det blir svårt att finna någon botten. Det räcker inte med att lita på inkomstsidans tillväxt. Vi kan inte räkna med lika kraftig ökningstakt som under de gyllene åren på 1950 och 1960-talen. Och även om det skulle bli möjligt, räcker det inte för att nå balans. Därför måste också utgiftssidan bantas med kraft, och där har socialdemokraterna inte ställt upp. Under valrörelsen frågade jag flera gånger: Hur skall en socialdemokratisk regering klara den automatiska ökningen av budgetunderskottet på ca 10-15 miljarder? Skall ni öka världens redan nu högsta skattetryck med nya skatter och avgifter, eller skall ni låta budgetunderskottet bara växa, eller skall ni till äventyrs vända på klacken och äntligen inse att vi inte kan leva över våra tillgångar och också från er sida föreslå besparingar? De här frågorna förblev obesvarade. Vi kan nu börja avläsa resultatet. Skatteskruven är i gång, och underskottet visar rekordtillväxt. I och för sig verkar det som om de 90 miljarderna i underskott 1982 84. Men det är att beklaga att regeringen rullar problemen framför sig. De kommer att förstoras som den rullande snöbollen. Det förtjänar kanske att i detta sammanhang erinra om vad de sex s-ekonomerna skrev i Stockholms Tidningen den 19 januari i år: ”Det är viktigt att denna strama politik får ett genomslag redan nu. De ståndpunkter som vissa socialdemokrater framfört, enligt vilka en kommande socialdemokratisk regering först under några år skulle kunna bedriva en expansiv utgiftspolitik för att därigenom ”få fart” på Sverige och därefter ta itu med underskottsproblemen, är rena illusionsmakeriet. En sådan strategi skulle snabbt spä på underskotten och inflationen samt urholka vår internationella konkurrenskraft i så hög grad att alla möjligheter att komma i balans under överskådlig tid framöver effektivt omintetgjor Man kan bara säga: Just det. Vidare kan man faktiskt finna samma insikt i det ursprungliga socialdemokratiska s.k. krisprogrammet. I det pekar man på en rad allvarliga effekter på ekonomin. Det sägs där: ”Kreditoch kapitalmarknaderna snedvrids. Angelägna investeringsprojekt riskerar att trängas ut från kreditmarknaden av den växande statliga upplåningen. Räntenivån drivs upp, vilket fördyrar produktiva investeringar. I stället stimuleras framväxten av en okontrollerad grå lånemarknad med skyhöga räntor för lån som i stor utsträckning går till konsumtionsändamål. Budgetunderskottet driver dessutom på inflationen både genom att pressa upp räntenivån och genom att öka penningmängden i ekonomin.” Insikten om nödvändigheten att spara finns således också på socialdemo 11 kratiskt håll, men av politiska eller andra skäl vågar man inte ta tag i de här frågorna. Och visst krävs det civilkurage för att, även om det är valår, lägga fram besparingsförslag av det här slaget, som ger besparingar för sammanlagt 7,5 miljarder kronor för det första året. De kommande åren ökar besparingseffekten, så detta är en tung och långsiktig besparing, men samtidigt med inbyggda spärrar som skyddar de svagaste grupperna. Det besparingsbeslutet vill den nya regeringen nu riva upp. I stället väljer socialdemokraterna att höja momsen och arbetsgivaravgiften för att finansiera utgiften. Det är alltså de ökade skatternas väg man väljer. Men det kan starkt ifrågasättas om verkligen de föreslagna höjningarna ger den påstådda förbättringen av budgetsaldot. Arbetsgivaravgiften skall nu ge dubbelt så mycket per procent som när vi tidigare i år beslöt om finansiering av skattereformen. Och när det gäller momsen har man inte räknat av något för de höjda utgifter som den drar med sig. Troligt är därför att vi får ett ännu större budgetunderskott. Egentligen är den här debatten om en totalfinansiering av de återtagna besparingarna en skendebatt. För vad är det vi gör om riksdagen stannar för det här beslutet? Jo, herr talman, socialdemokraternas förslag innebär helt enkelt en skattehöjning i mångmiljardklassen. De nivåer och förmåner som föreslås i propositionen på de tidigare fyra nämnda områdena har gällt fram till den 1 juli i år eller gäller i andra fall fram till den 1 januari 1983. Men de får inte plats i innevarande års budget utan att nya skatter tas ut eller genom beslut om att göra andra besparingar. Beslutet gäller således om vi skall höja momsen med två procentenheter och därtill arbetsgivaravgift med en halv procentenhet. När man tar ställning till skattehöjningar finns det anledning att påminna om de växande problem som följer med allt högre skatter. Jag har redan visat att det är en insikt som i och för sig finns hos den socialdemokratiska regeringen, men man försöker förtränga de effekter som följer av en sådan skattehöjning. Det är fråga om snedvridningarna i ekonomin som blir starkare och benägenheten till skattefusk och skatteflykt som ökar. Erfarenheten visar att om man höjer en skatt drar man undan basen för någon annan, så att den totala skatteintäkten blir väsentligt lägre än beräknat. Men detta tycks, som sagt, inte bekymra socialdemokraterna. Högre moms, arbetsgivaravgift, kommunalskatt och punktskatter leder också till ökad inflation. Även det är ett bekymmer som allvarligt borde oroa socialdemokraterna, när redan chockdevalveringen på 16 90 sätter sådan sprätt på priskarusellen. Vår omvärld har minskad inflationstakt och stärker därmed successivt sin konkurrenskraft. De kan sänka sina räntor och stimulerar därmed investeringar och skapar jobb. Sverige lyckades också få ner inflationstakten från 14—15 6 i årstakt till 7-8 20 i september. Men nu seglar vi snabbt upp i tvåsiffriga inflationstal igen, med de många negativa konsekvenser som följer i spåren. Inte minst fördelningspolitiskt är denna utveckling allvarlig. Inflation av denna storleksordning är till betydligt större skada för de inkomstsvaga grupperna än vad de transfereringar som nu föreslås kan korrigera. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna Nr 50

Herr talman! Det hade utan tvivel varit mera logiskt att riksdagen först behandlat och beslutat om den allmänna ekonomiska politik som skall föras — beslutet om och därefter om åtgärder för att skydda särskilt utsatta grupper. Nu har det — karensdagar, blivit tvärtom. Riksdagen behandlar först hur man skall återställa de delar av — m.m. det sociala reformverket som den borgerliga majoriteten lyckades rasera och därefter, i morgon, huvudlinjerna för landets ekonomiska utveckling. Det får emellertid inte hindra oss från att söka sätta in dagens frågor i ett mera allmänt sammanhang. Jag kan göra detta genom att läsa upp två stycken från de olika konjunkturrapporter, som vi numera kan ta del av. LO-ekonomerna skriver så här om den internationella bilden i november 1982: Nedgången i den internationella ekonomin fortsätter. Nu aktuella tendenser tyder på att 1983 blir det fjärde året i följd som tillväxten i världsekonomin praktiskt taget uteblir. Den svaga uppgång som de flesta bedömare i våras förutsåg skulle komma i USA under sommaren eller hösten och som därefter skulle sprida sig till andra länder, har helt uteblivit.

Herr talman! Det betänkande som vi i dag diskuterar handlar om att återställa de sociala trygghetsreformer som den borgerliga regeringen har börjat skära ned. För den som har lyssnat till framför allt de borgerliga företrädarna framgår väl detta inte helt klart. De har ägnat lång tid åt att tala om helt andra ekonomiska frågor än dem som berörs i finansutskottets betänkande nr 10. Det är uppenbara sociala rättviseskäl som motiverar regeringsförslaget. Men det är viktigt att understryka att dessa rättviseskäl blir desto starkare som vi har att verka i ett ekonomiskt läge som präglas av klara kristendenser och djupgående störningar samt obalans i vår ekonomi. För att vända denna utveckling krävs en politik med stor återhållsamhet i den privata konsumtionen, så att vi kan vidga den industriella bas som skall betala vår allt svårare skuldsättning till utlandet. Just därför att en åtstramningspolitik är nödvändig när det gäller den privata konsumtionen är Nr 50 det desto mer angeläget att de sämst ställda grupperna inte drabbas hårdast. I Onsdagen den dåliga tider är det särskilt angeläget att värna om den sociala grundtrygghe — 15 december 1982 ten. Det är bara om bördorna fördelas på ett sätt som folkmajoriteten uppfattar som rättvist som människorna kommer att säga: Vi är med och ställer upp på en politik som klarar Sverige ur krisen. De sociala reformer som föreslås ökar samhällets utgifter med 7,4 miljarder kronor. De innebär alltså en påspädning av privat konsumtion, som sålunda är fördelningspolitiskt riktig. Samtidigt är det helt klart att den totala privata konsumtionen i Sverige inte får öka i det ekonomiska läge som råder nu. En ökning av de totala statsutgifterna för privat konsumtion skulle innebära att budgetunderskottet ytterligare växte. Det skulle också motverka devalveringens syfte, som bl.a. är att hålla tillbaka konsumtionen och föra över resurser till industriell produktion och investeringar. Inflationen skulle ytterligare öka utöver devalveringseffekten. Slutligen skulle en ökning av den privata konsumtionen slå direkt och kraftigt på vårt underskott i förhållande till omvärlden. Den statliga utlandsskulden värderas nu till 100 miljarder kronor. Sverige är i absoluta tal på sjätte plats bland världens låntagare på obligationsmarknaderna. I förhållande till ländernas befolkning är vi näst störst i världen som låntagare på detta område. En helt avgörande uppgift för den ekonomiska politiken måste vara att ta ned bytesbalansunderskottet, inte att ytterligare öka det. Det är sålunda nödvändigt att staten tar in motsvarande inkomster från hushållen som de sociala reformerna kostar, dvs. de fördelningspolitiskt motiverade sociala reformerna måste totalfinansieras, så att den privata konsumtionen inte ökar i samhället som helhet. Denna entydiga slutsats drar finansutskottets majoritet i betänkandet. Herr talman! Det enda realistiska alternativet för att åstadkomma totalfinansiering är — utöver arbetsmarknadsavgiften, som täcker en del av arbetslöshetsförsäkringen — en höjning av mervärdeskatten. Momsen är en skatt som drabbar alla. Pengarna från momshöjningen går oavkortat till grupper som har den mest utsatta ställningen i samhället. Det är uppenbart att andra finansieringsalternativ, som skulle kunna ge de 4,5 miljarder kronor det är fråga om, inte är realistiskt möjliga i dagens läge. Det gäller inkomstskatten, arbetsgivaravgifter och annat, vilket ju närmare kommer att diskuteras om en stund när skatteutskottets betänkande behandlas. I fråga om totaleffekten på samhällsekonomin konstaterar finansutskottet att vpk:s alternativ till skatter inte ger tillräckliga inkomster för en totalfinansiering. Vpk har ifrågasatt — Carl-Henrik Hermansson gjorde det nyss — om karensdagarnas avskaffande behöver finansieras med hänvisning till att de ännu inte har införts. Verkligheten är dock att en tidigare riksdagsmajoritet har fattat beslut om att införa karensdagar och beslutat om en statsbudget med det innehållet för detta budgetår. Ett upprivande av detta riksdagsbeslut kostar därför uppenbarligen de 1,8 miljarder kronor som förmånerna innebär. Om karensdagarnas slopande inte finansieras, leder 17 detta helt entydigt till ett ökat budgetunderskott. Inkomstoch utgiftsförändringarna i sjukförsäkringen faller också helt inom statsbudgeten, något som delvis ifrågasatts i vpk:s motion. Samtidigt säger vpk i sin reservation att man förutsätter att regeringen i budgetpropositionen föreslår kompletterande åtgärder för att finansiera utgiftsökningarna, om vpk:s inkomster skulle visa sig otillräckliga för att helt finansiera de sociala åtgärderna. Vpk hävdar också att om deras finansiering inte räcker till, så disponerar de genom sina bostadspolitiska förslag ett överskott på 450 milj.kr. Detta är emellertid inte korrekt. De pengar som vpk så att säga får över på sin husavgift hävdar de skall användas för att finansiera ränteoch amorteringsfria lån till de allmännyttiga bostadsföretagen. Vpk:s husavgift synes, särskilt som vi närmar oss juletid, vara en modern variant av galten Särimner, som kan slaktas varje morgon och ändå oavbrutet finansiera nya reformer. En huvudingrediens i vpk:s finansieringsalternativ är en höjning av förmögenhets-, arvsoch gåvoskatten liksom en ny skatt på utlandsinvesteringar, avskaffande av sparavdrag etc. Om dessa förslags effekter på samhällsekonomin finns två saker att säga. För det första uppkommer de kassamässiga effekterna av den typ av skatteökningar som vpk föreslår senare än en momshöjning — under 1984 och 1985. Dessutom gäller en stor del av förslagen en ökad beskattning av kapital som i och för sig kan motiveras med olika fördelningspolitiska skäl, men som har helt andra och mindre effekter på konsumtionsefterfrågan i samhället än en konsumtionsoch inkomstbeskattning. Och effekterna på denna efterfrågan är avgörande i detta sammanhang. Det är naturligtvis ingen som med glädje och entusiasm höjer momsen. Men det är ett faktum att konstatera att momsen är den enda skatt som realistiskt kan ta in så mycket pengar som det här rör sig om och även få de effekter på efterfrågan som är nödvändiga, om vi inte skall förvärra obalansen. Inkomstskatten och arbetsgivaravgiften är stängda för oss av andra skäl i dag. Det finns ingen väg udenom. Det är alltid så i Sverige, att om så mycket pengar skall fram som det här handlar om, då måste man ta till en skatt som istort gäller alla hushåll. Det är verklighetsflykt att tro något annat. Momsen får betalas av alla, men i regeringens förslag kompenseras också de grupper som får det mest besvärligt med en momshöjning — t.ex. barnfamiljerna genom höjda barnbidrag. Dessutom höjs livsmedelssubventionerna — det är viktigt att konstatera detta, inte minst efter vad C.-H. Hermansson sade — så att hela effekten av momshöjningen på de subventionerade baslivsmedlen undanröjs. Också den momshöjning som görs har sålunda en fördelningspolitisk profil, vilket innebär att grupper som har särskilt stora konsumtionsbehov och låga inkomster skyddas. I flera reservationer hävdas det att momsen innebär en minskning av den totala efterfrågan i Sverige. Jag har försökt säga här, och utskottet visar mycket klart, att varje öre i momsintäkt går ut till privat konsumtion för de sämst ställda i vårt samhälle. Momsen minskar därför inte den totala efterfrågan utan är neutral i det avseendet.

Dessa argument förs fram såväl i centermotionen, vilken talar om en underfinansierad del av vallöftena, som i reservationen, vilken talar om en skärpning av den totala efterfrågan — en överfinansiering. Detta går inte ihop, varken i moderaternas motion eller i den reservation och de motioner som har givits. Man försöker alltså att angripa regeringen för att öka underskottet, och därmed vara släpphänt, samtidigt som man angriper den för att strama åt för mycket pengar, och därmed skapa en alltför låg efterfrågan i landet. Man måste bestämma sig. Helårseffekten av förslaget innebär i själva verket en totalfinansiering av vallöftena som kompenseras av de livsmedelssubventioner, som jag just nämnde, på 200 milj.kr. Mittenpartierna preciserar sin kritik av momsberäkningen, det gjorde även Nils Åsling här, genom att hävda att skattebasen för momsen minskar genom devalveringen, vilket skulle leda till mindre momsintäkter än som förutsatts i regeringsförslaget. De pekar också på att momssänkningen för något år sedan beräknades till 3 miljarder kronor medan regeringen f. n. uppskattar momshöjningen till 4,5 miljarder kronor. Vidare hävdar de att man i propositionen och hos utskottsmajoriteten skulle se olika på momsens genomslag på konsumtionsvolymen. Men påståendet som Nils Åsling gör här och som återfinns i reservationen, att devalveringen skulle minska skattebasen för moms med 6 miljarder kronor, är helt fel. Skattebasen uttrycks ju i nominella termer och ökar i själva verket till följd av devalveringen liksom till följd av andra prishöjningar. Såväl i propositionen som i utskottets skrivning grundar man sina beräkningar på att den totala konsumtionen inte påverkas, eftersom momshöjningen drar in pengar som används för att öka köpkraften hos sämre ställda grupper. De som får del av de sociala reformer som föreslås har dessutom, troligen bortsett från pensionärerna, en högre konsumtionsbenägenhet än genomsnittet i samhället. Centerns och folkpartiets resonemang på den punkten är sålunda helt fel. Självfallet är det svårt att exakt beräkna den framtida konsumtionen under ett kommande år. Den borgerliga regeringen hade för sin del över huvud taget ingen ambition att göra en sådan beräkning när man sänkte momsen för något år sedan. Utskottet konstaterar nu att regeringens bedömning kan ligga obetydligt i överkant. Skulle det vara så, säger utskottet, att mervärdeskatten inte kommer att ge de inkomster för staten som motsvarar av utskottet tillstyrkta utgiftsökningar, så utgår utskottet ifrån att regeringen föreslår kompletterande åtgärder för att finansiera dessa. Vad det rör sig om är en regeringsprognos som ligger några hundra miljoner kronor över riksrevisionsverkets nya prognos och ingalunda den dryga miljard som centern, som jag här sökt visa, helt grundlöst påstått i sin motion och reservation. Det är alltså helt fel när Nils 19 Åsling nu vill ta riksrevisionsverkets nya prognos till intäkt för att centern har rätt. Han nämnde själv siffran 3-3,5 miljarder. Riksrevisionsverkets nya prognos handlar om 4,2 miljarder. Herr talman! Vårt dåliga ekonomiska läge gör det nödvändigt att totalfinansiera reformerna för den sociala grundtryggheten. Och samma dåliga ekonomiska läge gör det särskilt angeläget att fördela våra tillgångar rättvist, så att den sociala grundtryggheten värnas också för de grupper som har klämts hårdast av de borgerliga årens ekonomiska kris. Slutligen: Det har talats om taktikröstning i den här frågan. Om riksdagen antar finansutskottets förslag, då har riksdagen fattat beslut om det nödvändiga i en totalfinansiering av reformerna. De partier som därefter till äventyrs skulle söka agera så att ingen finansiering blir möjlig skulle i så fall inte bara ägna sig åt taktik, utan dessutom brista i respekt för ett just fattat riksdagsbeslut. Jag yrkar bifall till finansutskottets hemställan i betänkande nr 10 på samtliga punkter.

Herr talman! Finansutskottets ordförande, Mats Hellström, inledde med att påstå att de borgerliga företrädarna i denna debatt skulle ha talat om annat än det som är ämnet för dagens överläggningar. Om han tar sig tid att i efterhand läsa mitt anförande, skall han finna att jag i alla händelser sparat den allmänna ekonomiska politiken till i morgon. Då kan Mats Hellström räkna med en betydligt längre match med en större slagrepertoar. Nej, vi skall i dag hålla oss till vad Mats Hellström kallade en social rättfärdighetsfråga. Jag sade redan i mitt första anförande att vad vi i dag diskuterar är inte detta, utan i stället olika metoder att hålla nere budgetunderskottet. Vi är faktiskt eniga om att vi måste hålla nere budgetunderskottet. Då står valet mellan, som vi på den borgerliga sidan hävdar, att sänka statens utgifter — det är vår linje, och det genomförde vi också i våras — och den andra uppfattningen, den socialdemokratiska, att man skall höja skatterna för de enskilda medborgarna. Vad vi diskuterar i dag är en höjning av momsen och löneskatten, båda skatteformer som drabbar över hela fältet och snarast har en regressiv verkan, dvs. slår hårdare när det gäller lägre inkomsttagare än beträffande högre inkomsttagare. Att det är detta som är föremål för dagens avgörande kan belysas av vad som efter årsskiftet händer vid olika utfall av dagens voteringar. Om det skulle bli så att socialdemokraterna segrar, händer ingenting i fråga om sociala förmåner. Däremot höjs skatterna. Man får betala högre pris för de varor man köper, och det blir ett mindre utrymme för lönehöjningar till följd av en ökning av löneskatten. Men skulle det beslut som redan har fattats kvarstå, kommer vi att slippa dessa skattehöjningar. Det blir då större utrymme för människor i allmänhet, och de besparingar som inträder drabbar inte de sämst ställda grupperna, eftersom vi har varit särskilt angelägna om att hålla dessa skadeslösa. Till sist i denna replik. Mats Hellström fortsätter sitt grundlösa tal om att vi moderater ägnar oss åt tvetalan. Jag har bemött detta i utskottet liksom också Nr 50 tidigare i dag. Det går inte att finna belägg för Mats Hellströms påståenden i Onsdagen den betänkandet. Försök att påvisa något sådant! 15 december 1982
Herr talman! Jag vill gärna vitsorda vad utskottets värderade ordförande = beslutet om sade om angelägenheten av att som bakgrund även för dagens diskussion ha det stora upplåningsbehovet i vårt land. Detta bör stämma till eftertanke och verkligen samla oss till krafttag för att vi skall lyckas begränsa den statliga utgiftsexpansionen. När Mats Hellström sade att det inte finns några andra realistiska möjligheter att skaffa fram 4,5 miljarder kronor än att höja momsen, är det naturligtvis fråga om den socialdemokratiska synpunkten. Från vår synpunkt hade vårt alternativ, att fullfölja mittenregeringens politik som gick ut på sparsamhet och omsorgsfull utgiftsgranskning, varit ett långt bättre alternativ. Devalveringen medför ett stort osäkerhetsmoment i stabiliseringspolitiken, och detsamma gör momshöjningen. Den diskussion som Mats Hellström tog upp med mig om värderingen av det totala utfallet av momshöjningen är ju betecknande. Mats Hellström roar sig med att i sin beräkning utgå från de nominella effekterna. Han tar inte hänsyn till inflationsutvecklingen, som ju är det mest oroande för vår samhällsekonomi under nästa år med tanke på den effekt som devalveringen, liksom också en eventuell momshöjning, får. Att ifrågasätta att en momshöjning inte får konsekvenser för konsumtionen är alltså, enligt min uppfattning, ganska orealistiskt. Sedan kan man på grund av olika värderingar av inflationsutvecklingen ha olika uppfattningar om hur mycket denna utveckling kan komma att begränsa konsumtionen. Det råder inget tvivel om att regeringens beräkningar bygger på en mycket osäker grund. Därför tror jag, Mats Hellström, att det finns anledning att ta beräkningarna med en nypa salt. Jag tycker att Mats Hellström skall lösa problemet genom att gå ut till barnfamiljerna och fråga om de är nöjda med den kompensation som Mats Hellström här talar om och med den barnbidragshöjning som kommer. Anser de i den reella ekonomiska situation som de befinner sig i att de har fått kompensation för den momshöjning som föreslås av socialdemokraterna, och kommer de också att få kompensation för den inflationspåfrestning som i hög grad kommer att drabba gemene man — barnfamiljer och låginkomstgrupper - till följd av den socialdemokratiska politiken? Jag tror att svaret blir ett rungande nej.

Herr talman! Mats Hellström tyckte att vi förde in litet för vida perspektiv i den här debatten i relation till proposition 55, som handlar om de fyra vallöftena från socialdemokraterna. Jag måste säga att det är nästan omöjligt att föra den här debatten, när man inte får se våra besparingar i relation till den totala ekonomin. De har ju inte kommit till av någon slump, utan de har 21 kommit till därför att vi har bedömt det vara nödvändigt att arbeta med det dubbla greppet, som jag redovisade i mitt inledningsanförande — att både se till att tillväxtkrafterna kommer i gång och att angripa utgiftssidan. Det underliga är ju att socialdemokraterna fortfarande anser sig kunna nonchalera den andra halvan av denna politiska strategi. Man talar aldrig från socialdemokratisk sida om hur man skall få ner utgifterna på ett rimligt sätt, vilka besparingar som man är beredd att göra från det hållet. Det är ganska typiskt att när Mats Hellström tog upp debatten med oss från den icke-socialistiska sidan i dag, så hade han bara ett enda alternativ att anvisa. Det fanns ingen väg ”udenom”, som han formulerade det, utan man skulle höja momsen. Har inte Mats Hellström börjat inse att de besparingar som har gjorts under de senaste två åren innebär en besparingseffekt i storleksordningen 20 miljarder, eller omsatt i moms en höjning på 10 Yo eller mer? Det är rätt när Nils Åsling ställer frågan: Vilket skulle svenska folket egentligen föredra — besparingar av det slag som vi har föreslagit, med sociala skyddsspärrar, eller en sådan enorm kostnadsoch prisökning som konsekvensen blir av en 10-procentigt högre moms? Det är de alternativen som skall ställas mot varandra, Mats Hellström. Då blir den här debatten meningsfull. Men socialdemokraterna vill enbart tala om skattehöjningar och går aldrig in på hur man skall få ner utgifterna.

Herr talman! Det finns ju olika ingångar till den här debatten. Vi har de fyra vallöftena, som det finns en majoritet här i riksdagen för att genomföra. Vi har kravet på en totalfinansiering, som det också finns en majoritet i riksdagen för. Slutligen har man frågan om på vilket sätt vallöftena skall finansieras. Det råder olika meningar därom bland de partier som vill att dessa vallöften skall genomföras. Mats Hellström tog ingången att diskutera kravet på rättvis fördelning i samhället. Det är det ena som man måste diskutera. Det andra är effekterna av en momshöjning på den totala efterfrågan och därmed på sysselsättning och ekonomisk politik över huvud taget. Men jag stannar gärna ett tag vid kravet på rättvis fördelning, som jag också anser vara oerhört viktigt. Det är ju mot den bakgrunden som vi har ställt våra alternativa förslag. Vi anser inte att den finansieringsmetod, som regeringen och socialdemokratin har valt, skapar rättvisa förhållanden. Det är nämligen inte så att momsen är neutral, att den drabbar alla. Vi vet att en höjning av indirekta skatter, och särskilt av mervärdeskatten, hårdast drabbar de befolkningsgrupper som har låga inkomster. Det är obestridligt. Momsen är inte en neutral skatt, den är en regressiv skatt, som lägger sin tunga börda på de stora befolkningsgrupperna i samhället. Det kan ingen komma ifrån. Vi har då föreslagit andra åtgärder. Mats Hellström viftar bort dem delvis med argumentet att de är skatt på kapital och inte på konsumtion och därför inte får de effekter han vill ha. Ja, men om vi har kravet på en rättvis fördelning som utgångspunkt, kan det väl inte vara fel att lägga skatter på Nr 50 kapitalet i stället för på de breda massornas konsumtion. Regeringen har ju Onsdagen den själv föreslagit en viss höjning av skatten på stora förmögenheter, arv och 15 december 1982 gåvor. Den synpunkten borde alltså inte vara helt ffrämmande för regeringen. Fast när man lyssnar på Mats Hellström verkar det som om det är totalförbjudet att över huvud taget attackera de stora förmögenheterna och den ansamling av kapital på ett litet antal händer som vi har fått i samhället under senare år.

Herr talman! Jag vänder mig först till C.-H. Hermansson. Jag sade just att man med fördelningspolitiska skäl kan motivera en höjning av t.ex. förmögenhetsskatten. Det har ju också regeringen föreslagit. Men vpk säger också själva i sin motion att det är viktigt att understryka att statsskuldens storlek nu börjar bli sådan att det statliga budgetunderskottet icke kan ökas mera genom ökade utgifter för konsumtion. Det är ett klart och bra uttalande, men det innebär också att om man ökar privat konsumtion av fördelningspolitiska skäl, som vi är överens om, måste man dra in motsvarande privat konsumtion någon annanstans i ekonomin. Detta understryker ju vpk själva i sin motion, och jag tycker att det borde följas upp av C.-H. Hermansson i uttalanden här i kammaren. Fördelningspolitiken är det viktiga. Lars Tobisson tar upp frågan om budgetunderskottet och säger att där är vi överens — vi vill få ner det. Han menar emellertid att vi i stället borde acceptera hans linje med sänkta utgifter. Men vad den borgerliga regeringen gjorde var att börja skära ned för de grupper i samhället som faktiskt är mest utsatta: arbetslösa, sjuka, barnfamiljer, som i och för sig har olika inkomster men ändå som grupp har det rätt bekymmersamt, och pensionärer. Även om man är överens om att det behövs en återhållsamhet, kommer det inte att vara möjligt att få en samling i nationen kring denna återhållsamhet, om man ökar de fördelningspolitiska spänningarna mellan sämre och bättre ställda på det sätt som den borgerliga regeringen olyckligtvis gjorde i våras.

Det skulle i stället bli våra långivare som gjorde det. Är barnfamiljerna nöjda? frågar Nils Åsling. Jag är övertygad om att 23 barnfamiljerna inte är nöjda med en politik som börjar med att man skär ned först för dem som har det sämst ställt. Rolf Wirtén ställde ungefär samma fråga: Vad säger det svenska folket? Ja, det svenska folket fick i valet ta ställning till ett politiskt alternativ som innebar endast fyra vallöften, nämligen återställande av pensionerna, sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen och barnomsorgen och att detta skulle finansieras med en momshöjning. Det var klart redovisat av socialdemokraterna inför valet. Valresultatet torde vara känt såväl för Rolf Wirtén som för oss andra.

Herr talman! Fördelningsfrågan är viktigast, säger Mats Hellström. Ja, men ni socialdemokrater måste lära er att det inte alltid är fördelaktigast från fördelningspolitisk synpunkt att höja statens utgifter och höja skatter. Ta exemplet med barnfamiljerna! Momshöjningen drabbar alla barnfamiljer. Vad den åtgärden skall finansiera för deras del är att man skall ytterligare förbättra statssubventionen till den form av barnomsorg som endast en mindre del av barnfamiljerna åtnjuter och som redan är den mest gynnade. Detta är inte fördelningspolitiskt rättvist. Mats Hellström sade i sitt första anförande att vid bifall till finansutskottets uttalande om nödvändigheten av en totalfinansiering av de aktuella åtgärderna har riksdagen bundit sig för skattehöjningar. Detta är fel. De åtgärder socialdemokraterna vill finansiera anser vi på den borgerliga sidan inte vara aktuella. Om riksdagen följer den borgerliga linjen, blir budgetunderskottet i princip oförändrat jämfört med den socialistiska linjen. Det är angeläget, menar jag, att det inte råder några missförstånd på den här punkten. Ordet totalfinansiering, som Olof Palme en gång uppfann under Hagaförhandlingarnas dagar, har kommit att missbrukas. Det uttalas i en moraliserande och förebrående ton. I och med att man har sagt detta ord, är åtgärden plötsligt rättfärdig och skall därmed genomföras. Nu har socialdemokraterna kommit fram till att just de fyra löftena skall, som det heter, totalfinansieras. Men varför totalfinansierar man inte andra utgiftsökningar, som föreslås i långa rader av regeringen — arbetsmarknadspolitiska åtgärder, höjda bidrag, kapitaltillskott till Statsföretag, ja, man kan t.o.m. nämna övergången till dyrare former för statsupplåningen? Det är ju också utgifter som ökar budgetunderskottet. Varför skall inte de finansieras, medan just de fyra löftena nödvändigt måste finansieras på ett visst sätt? Även om vi i dagens debatt förefaller ense om att budgetunderskottet inte skall ökas till följd av vad vi här hittar på, kommer detta inte att vara sant i morgon. Då står — om jag inräknar även dagens frågor — mot 12 miljarder i skattehöjningar 20 miljarder i utgiftsökningar för nästa budgetår och 30 miljarder i helårseffekt. Mats Hellström kanske kunde hjälpa mig med att förklara hur detta kan hänga ihop rent logiskt?

Herr talman! Mats Hellström återvände inte till kalkylerna om effekten av Onsdagen den momshöjningen. Jag förstår honom. Det är ju ändå så att devalveringen är — 15 december 1982 ett dråpslag mot den inhemska konsumtionen. Den måste få effekter när det gäller det skatteunderlag man räknar på. Sedan förstår jag inte varifrån Mats Hellström har fått beloppet 4,2 miljarder hos riksförsäkringsverket. I den sammanställning som Mats Hellström själv har sett i finansutskottet beräknar riksförsäkringsverket effekten av den föreslagna momshöjningen till 3 å 3,5 miljarder. Det finns ingen anledning att bortse från att regeringen alltså har varit överoptimistisk eller vårdslös i sina beräkningar av utfallet av den föreslagna momshöjningen. Mats Hellström säger vidare att barnfamiljerna är nöjda — han är säker på det. Det är bättre att börja skära i utgifterna när det gäller dem som har det bättre ställt och inte, underförstått, göra som tidigare. Tänker Mats Hellström på den socialdemokratiska linje som kommer fram så fort man talar om pensioner — med emfas försvarar man en kompensation till de bäst ställda pensionärerna som är fem sex sju gånger större än den till folkpensionärerna? Är det den fördelningspolitik som socialdemokraterna anser vara ett ideal? Det är väl den som man skall tillämpa när det gäller pensionärerna då man återvänder till ordningen någon gång 1984. Jag tror att svenska folket — i det avseendet vill jag instämma i vad Rolf Wirtén sade här — inser att det inte finns någon genväg ut ur den ekonomiska situation som vi har i dag. Vi måste med ytterlig omsorg granska den offentliga sektorns utgifter för att begränsa anspråken och framför allt för att skära bort den automatiska utgiftsökning som ligger i utfästelser gjorda i ett helt annat ekonomiskt klimat. Det finns således ingen genväg ut ur detta. Men naturligtvis skall jag gratulera socialdemokraterna om utgången av dagens votering blir den att momsen höjs — med vpk:s hjälp, på ett eller annat sätt. Det blir säkert ett stort bifall från svenska folket, som redan är medvetet om vilken reallönesänkning man under alla förhållanden måste se fram emot. Ovanpå detta får man också en tvåprocentig momshöjning — med vpk:s hjälp.

Herr talman! Mats Hellström sätter ändå fingret på en avgörande punkt i den ekonomiska debatten — det vill jag gärna erkänna —, nämligen frågan: Hur skall vi få ned bytesbalansunderskottet och budgetunderskottet? Det tråkiga är bara att Mats Hellström inte vill ta upp en allvarlig debatt om hur socialdemokratin vill komma till rätta med det här. Det måtte väl ändå inte vara så att den enda väg som Mats Hellström kan anvisa är högre skatter, ständigt nya avgifter för att arbeta av det stora budgetunderskottet. Är det så måste man väl en än gång påminna Mats Hellström om att vi redan har världens högsta skattetryck. Vill Mats Hellström gå vidare på den vägen, uppemot ett 55-procentigt uttag av den totala produktionen, eller vad är målet? Skall vi vandra vidare mot 60 40? Inser inte Mats Hellström att den här politiken kommer att skapa så mycket grus i vår produktionsapparat att det blir en ordentlig uppbromsning? Istället för att vi får en tillväxt, får vi en försämring på inkomstsidan med den politiken. Det går inte att klara politiken med en sådan lättsinnighet som den Mats Hellström tycks ge prov på här i dag. Jag måste ställa frågan: Var tänker ni angripa utgiftssidan? Mats Hellström dömer ju så totalt ut de förslag som diskuteras i Sveriges riksdag i dag. Visst är det fråga om obekväma besparingar. Jag är den förste att erkänna det. Jag vill också framhålla att rätt mycket av civilkurage måste till för att man ett valår skall kunna gå ut och tala om att det och det är nödvändigt. Men det är ett bättre alternativ än att bara gå vidare med kraftiga momshöjningar. När man dessutom ånyo rullar i gång transfereringar på livsmedelssubventioner, bäddar man ju återigen för svårigheter i budgetbehandlingen under resten av 1980-talet. Inser inte Mats Hellström vilka problem man på nytt börjar bygga upp? Herr talman! Det skulle vara av värde om vi fick klarlagt om det enbart är skattehöjningarnas väg som finansutskottets ordförande vill rekommendera när det gäller att få balans i svensk ekonomi.

Herr talman! Jag vill först säga att jag inte ger särskilt mycket för den omtanke som de borgerliga partiernas företrädare här i ord ägnar barnfamiljer, pensionärer, låginkomsttagare osv. Vi vet ju vilken politik som de genomfört under de gångna sex åren, en politik som oerhört hårt drabbade just dessa grupper. De fyra vallöften som vi skall besluta om här i dag avser att undanröja de borgerliga besluten om raserande av sociala reformer som hårdast drabbar just de grupper som de i dag försöker vädja till. De tårar som de fäller om effekterna för dessa grupper vill jag därför beteckna som krokodiltårar och ingenting annat. Vi diskuterar här bl.a. effekterna på den privata konsumtionen och de åtgärder som regeringen resp. olika partier har föreslagit. Det är riktigt att vi har den inställningen att vi inte bör öka statsskulden f. n. genom sådana statliga anslag som går enbart till konsumtion. Men, Mats Hellström, vad är det som händer med den privata konsumtionen just nu? Jo, den minskar. Och det är dessa effekter som vi anser vara olyckliga, både ur fördelningspolitisk synpunkt och med hänsyn till effekterna på den allmänna ekonomiska politiken. Mats Hellström resonerar som om vi här skulle stå inför en allmän efterfrågepåspädning som ökar den privata konsumtionen över hela fältet. Men vad som händer och finns med i alla prognoser och som också regeringens politik bidrar till är en sänkning av reallönerna under nästa år med 4-5 20 och en sänkning av den privata konsumtionen enligt de beräkningar som regeringen själv gör med 2 90. Och den sänkningen tror vi Nr 50 är skadlig. Onsdagen den Varför glömmer man bort andra åtgärder som man har vidtagit och som 15 december 1982 också är skadliga ur den här synpunkten? Det handlar bl.a. om effekten av skatteuppgörelsen med de borgerliga mittenpartierna, som ger så stora skattesänkningar för höginkomsttagare och så väldigt litet till den stora massan av vanliga arbetare och lägre tjänstemän. Detta måste man också ta med i bilden, om man skall få en rättvisande bild av hela sammanhanget. Innan jag glömmer det, herr talman, vill jag sedan yrka bifall till reservation nr 2 i finansutskottets betänkande nr 10.

Herr talman! C.-H. Hermansson konstaterar helt riktigt att reallönerna kommer att sänkas nästa år. Det säger regeringen också öppet i den proposition som är lagd och som skall diskuteras i morgon. Det är en nödvändig effekt av devalveringen. Om vi avser att lösa Sveriges strukturproblem måste resurser föras över från konsumtion till investeringar. Det trodde jag att vi var överens om — att det inte finns någon väg udenom det problemet. Om vi säger nej till att föra över resurser från konsumtion till investeringar så upphör möjligheten att klara Sveriges utlandsskuld. Därmed upphör också möjligheten att föra en i framtiden självständig politik. Det är ämnet för morgondagens diskussion, och på den punkten är det grundläggande att konsumtion måste överföras till investeringar på grund av devalveringen — det trodde jag att vi var överens om. Nils Åsling säger att jag roar mig med att tala om nominella termer när det gäller momsberäkningen. Ja, det är inte speciellt roligt, utan det är helt enkelt de termer som används vid beräkning av momsen. När mittenpartierna säger att skattebasen för momsen minskas med 6 miljarder har ni helt enkelt räknat fel. Ni har glömt bort att underlaget för momsen räknas i nominella termer och därmed ökar med devalveringen och andra prishöjningar. Riksrevisionsverkets prognos, som vi skrev om i utskottet och som Nils Åsling ifrågasatte här, har nu kommit. Den blev offentlig den 13 december. Där finns de 4,2 miljarder som jag talade om — inte de 3 miljarder som Nils Åsling nämnde. 5: Lars Tobisson ställde en i och för sig viktig fråga om budgetunderskottet. Han sade att vi talar i moraliserande ton om totalfinansiering. Det är inte så konstigt att man moraliserar efter att ha fått uppleva sex år då budgetunderskottet till följd av bristande totalfinansiering har stigit från 4 miljarder till 80-90 miljarder, eller från 2 till 13 90 av bruttonationalprodukten. Det är ett av grundskälen till att Sverige nu befinner sig i det svåra ekonomiska läge som det gör och till att vi måste reda ut våra utlandsaffärer på det drastiska sätt som vi skall diskutera inte minst i morgon. Det är en annan fråga som är relevant och viktig att klara ut här. Det är riktigt att i proposition 50, som diskuteras i morgon, föreslås produktiva 27 investeringar och arbetsmarknadspolitiska åtgärder som inte är totalfinansierade på samma sätt som föreslås i proposition 55. Men det är också den vanliga ekonomiska teorin som gett oss den vägledningen. Transfereringar måste i det här läget totalfinansieras. Om vi ger utrymme för privatkonsumtion till en grupp, får vi ta tillbaka från andra grupper. Produktiva ökningar av sysselsättning och investeringar behöver inte finansieras på samma sätt som transfereringar. Det är en enkel ekonomisk sanning. Till Nils Åsling som ville rikta gratulationer: Vilka gratulationer vill Nils Åsling rikta till dem som, om han vinner här i kammaren i dag eller i morgon, kommer att förlora de sjukförmåner och arbetslöshetsförmåner de nu har?

Herr talman! Dagens debatt gäller en grundläggande fråga, nämligen människors förtroende för de politiska partierna. Men det gäller också frågan om konsekvens och fasthet i den ekonomiska politiken. Socialdemokratin gick till val på två huvudfrågor: sysselsättningen och den sociala tryggheten. Vi lovade väljarna att förhindra eller upphäva de försämringar av det sociala trygghetssystemet som de borgerliga regeringarna hade åstadkommit. Men vi gjorde också helt klart för väljarna att redan en bevarad social trygghet kräver ökade insatser av oss alla genom en begränsning av det allmänna konsumtionsutrymmet. I det konkursbo som blivit resultatet av sex års borgerligt styre finns det inga pengar att finansiera höjd välfärd. Är vi inte beredda att avstå av vår allmänna konsumtion kommer den sociala tryggheten att bli en allt bräckligare konstruktion, som bara vilar på en ständigt ökande upplåning av ett folk som inte kan försörja sig självt. Allt detta gjorde vi klart för väljarna under valrörelsen. Vi gjorde helt klart att våra löften om sjukförsäkringen, pensionerna, arbetslöshetsersättningen och barnomsorgen också innebar att momsen måste höjas. Ingen väljare kan ha svävat i tvivelsmål på den punkten. De borgerliga partierna uppmanar oss nu att svika våra löften till väljarna. Det är inte oväntat att det kommer från de partier som genom svikna löften åstadkommit en allvarlig förtroendekris i svensk politik. Men det handlar inte bara om respekt för väljarna och valutslaget. Genomförandet av regeringsförslagen har också blivit en väsentlig förutsättning för den svenska ekonomins tillfrisknande. De stora löntagarorganisationerna har enstämmigt förklarat att införandet av karensdagar och ytterligare försämringar av de arbetslösas villkor skulle riva upp förutsättningarna för avtalsrörelsen. Det vore en stor olycka. De hittills avlämnade buden visar att det finns goda förutsättningar för en löneutveckling som påtagligt skulle förbättra industrins konkurrenskraft och därmed våra möjligheter att återställa den fulla sysselsättningen. Genomförandet av regeringens förslag har därmed blivit något av en ödesfråga för Sveriges ekonomi och för landets löntagare och deras sysselsättning. Skulle riksdagen avvisa de här förslagen är risken uppenbar att avtalsrörelsen kommer i stora svårigheter. Vi har nu sett tecken inäringslivet på en ökad tillförsikt och framtidstro och en vilja att utnyttja det Nr 50 förbättrade läge som bl.a. devalveringen har skapat. Men skulle avtalsrö Onsdagen den relsen nu råka i svårigheter är det uppenbart att också den processen stannar — 15 december 1982 upp, och det kan leda till en lång och svår period för Sveriges ekonomi, som i så fall de borgerliga partierna i denna riksdag tar på sig ansvaret för. Vänsterpartiet kommunisterna har hamnat i en något besynnerlig posi = beslutet om tion. Man biträder helt våra förslag på det sociala området, men man kan inte karensdagar, acceptera höjningen av momsen med 2 96 därför att den skulle minska — m.m. utrymmet för privat konsumtion. I stället vill man höja vissa skatter som framför allt minskar sparandet i ekonomin, det man kallar skatt på kapital. Fast jag redan har sagt det vill jag upprepa att vi aldrig har betraktat vårt förslag om höjd förmögenhets-, arvsoch gåvoskatt som någon metod att dra in köpkraft, utan det förslaget har fördelningspolitiska syften. Kommunis terna har aldrig visat någon större förståelse för kravet på att hålla ekonomin i balans eller för att statsfinanserna ställer krav på de politiska partierna. Men jag undrar om man ändå inte borde fundera ett slag över vad en ekonomisk politik som skulle öka budgetunderskottet med 5-6 miljarder kronor skulle innebära för ett annat problem som ofta tas upp från kommunistiskt håll, nämligen vår utlandsupplåning och vårt beroende av utländska långivare. En ökning av konsumtionen — jämfört med det vi nu kan räkna med — med ytterligare 4-5 miljarder kronor skulle öka behovet av utlandsupplåningen med ytterligare 2 å 3 miljarder kronor. Jag måste fråga: Tar man inga hänsyn till var ett land hamnar, som uppenbart inte förmår försörja sig självt genom eget arbete och egen produktion utan föredrar att lura sig självt, men inte kommer att lura andra, genom att låna till sin välfärd? Sedan har vi frågan om sparandet och investeringarna som grund för den framtida sysselsättningen.

Jag måste fråga C.-H. Hermansson om han inte har upptäckt att världsekonomin befinner sig i en kris just därför att det produktiva sparandet har gått ned så kraftigt och investeringarna sjunkit. Jag måste fråga honom om han inte har uppmärksammat de umbäranden som arbetarklassen utsätts för, kanske framför allt i de länder som C.-H. Hermansson brukar kalla för socialistiska, därför att man lånat till sin levnadsstandard och inte genom produktivt sparande byggt sin ekonomi stark. Nu verkar det som om trygghet och välfärd för Sveriges kommunister i dag handlar om huruvida man skall betala moms på maten eller inte. I det världskommunistiska perspektivet ter sig denna fråga kanske inte alldeles överväldigande jämfört med det hot som löntagarna i Sverige och i en rad andra länder står inför. Men ändå är det värt att för kammaren klargöra att den skattehöjning som nu diskuteras inte kommer att höja priserna på de s.k. baslivsmedlen, dvs. den mat som riksdagen ansett så viktig att den skall subventioneras. Regeringen föreslår alltså en höjning av de subventioner som tar bort effekten av momshöjningen på priserna. Vidare: Den höjning av momsen som regeringen föreslår innebär att Sverige återgår till den momsnivå som vi hade för ett år sedan, hösten 1981. När momsfrågan den gången behandlades i riksdagen motsatte sig vänsterpartiet kommunisterna en sänkning av momsen. De förenade sig med oss socialdemokrater i att motsätta sig den av mittenregeringen — tror jag det var — föreslagna sänkningen av momsen. Jag måste fråga: Varför är den momsnivå omöjlig i dag som vi och kommunisterna för ett år sedan ansåg nödvändig att bibehålla? Läget var då liksom nu att landet led stor brist på investeringar och sparande. Vi hade samma perspektiv när det gällde utlandsupplåning och budget, möjligen med den skillnaden att perspektivet i dag är ännu sämre. Vi har ett större underskott i budgeten. Vi har åtminstone lika stora behov av utlandsupplåning. Jag anser att kommunisterna borde fråga sig varför de inte kan acceptera den nivå på momsen som de för ett år sedan här i riksdagen röstade för att bibehålla.

Herr talman! Ekonomioch budgetministern betonade i sitt anförande starkt den sociala tryggheten. Får jag då fråga: Varför är det social trygghet att höja momsen och begränsa köpkraften för en barnfamilj som inte kan eller vill få plats på daghem? Varför är det social trygghet att ge pensionärer rätt till kompensation för att skatten på brännvin höjs men inte för att kaffet blir dyrare till följd av devalveringen? Jag ställde den senaste frågan ett mycket stort antal gånger till Kjell-Olof Feldts kollega socialministern Sten Andersson i en frågedebatt för några veckor sedan. Han berörde den inte med ett ord. Jag fick inget svar. Det kanske går att få ett svar från den som ansvarar för landets ekonomi. Frågan om pensionerna är intressant. Socialdemokratisk propaganda går ut på att den fulla värdebeständigheten för pensionerna skall återställas. Det är inte sant vad gäller 1983, men det skall alltså gälla fr.o.m. 1984, sägs det. Jag skulle vilja fråga Kjell-Olof Feldt: Hur länge skall det löftet gälla? Om några dagar kommer beräkningar från riksförsäkringsverket avseende det behov av ökade avgifter till ATP som föreligger från 1985 och framåt. Med hänsyn till den dåliga tillväxt som nu har rått och förutsätts råda räknar man med att dessa avgifter kommer att få höjas med en hel procentenhet om året under den senare delen av 1980-talet. Det skulle då ske ovanpå andra höjningar av löneskatter, bl.a. för att genomföra fondsocialismen. Det finns naturligtvis i svensk ekonomi inget utrymme för att klara detta.

Herr talman! Finansminister Kjell-Olof Feldts inlägg här var väl mest ett förmaningstal till vpk, men det hade en del intressanta inslag som också jag gärna skulle vilja ta upp. Kjell-Olof Feldt frågade C.-H. Hermansson om han inte upptäckt den ekonomiska krisen. Jag är övertygad om att vpk i varje fall upptäckt att regeringen befinner sig i en allvarlig kris inför dagens omröstning. Kjell-Olof Feldt sade att det här är fråga om människors förtroende för de politiska partierna och berörde det tal om svek som under några år präglat debatten här i Sverige. Jag skulle då vilja anknyta till den debatt som Kjell-Olof Feldt och jag förde här i kammaren den 21 oktober och som bl.a. rörde socialdemokraternas löfte till pensionärerna om full kompensation för kostnadsstegringarna. Kjell-Olof Feldt vitsordade då, på mina upprepade frågor, om vallöftet till pensionärerna om en fullständig kompensation skulle uppfyllas, att avsikten var att man skulle hålla det löfte man under valrörelsen utställt till pensionärerna. Jag tycker att det finns anledning för den socialdemokratiska regeringen att tala med små bokstäver om svek, Kjell-Olof Feldt. Det är inget tvivel om att den uppgörelse som man en vecka efter vår debatt träffade med Lars Sandberg i PRO av många pensionärer kom att uppfattas som ett mycket flagrant svek. Det är oerhört angeläget att man klarar ut begreppen när det gäller frågan om pensionerna, kompensationen och finansieringen av pensionerna i det längre perspektivet. Det råder inget tvivel om att det blir en central ekonomisk-politisk fråga i den nära framtiden och där finns det, mot bakgrund av vad som har förevarit, anledning för regeringen att ge klara besked. Kjell-Olof Feldt säger att en höjning av momsen är nödvändig för att finansiera åtgärder som har stor betydelse för avtalsrörelsen — att man inte inför karensdagarna har stor betydelse för möjligheterna att genomföra en lugn avtalsrörelse. Det är ju ändå så, Kjell-Olof Feldt, att förslaget om höjd moms hälsas med mycket blandade känslor också bland de fackliga företrädarna. Det har vi kunnat se på bl.a. TCO-reaktionen.